Herr talman! Herr Skårman har redogjort för en del av betänkandets innehåll. Jag vill som allmänt omdöme säga, att det är mycket tillfredsställande att vi kunnat få en så bred samling inom utskottet när det gäller så kontroversiella spörsmål som det här är fråga om. Vi har korrigerat propositionen på en punkt. Man skall inte överdriva vikten av denna ändring, men den kan ha orsakat den större enigheten inom utskottet. När det gäller motionsyrkandena, vilka här har talats om, hade vi en debatt förra året, och jag kan inte se att det framkommit någonting nytt i år i förhållande till förra året, men man kan naturligtvis ändå resonera mycket om detta. När herr Skårman säger att svenska staten »stoppar i egen ficka» de skattelättnader som u-länderna beviljar är det väl överdrivet och drastiskt uttryckt. Jag föreställer mig att herr Skårman har kännedom om att svenska företag, låt oss säga i aktiebolagsform, kan vidtaga vinstdispositioner och även gör det ständigt. Det är inte alls säkert, om de tar hem en vinst från ett dotterbolag i ett u-land, att det blir en nettovinst som bolaget tar upp till beskattning. I allmänhet är det väl så att man tar upp till beskattning så pass stor del att man klarar utdelningen; det övriga går till konsoliderande åtgärder. Det skulle föra för långt att ta upp en sådan debatt här. Jag tror emellertid att det är alldeles överdrivet att lägga upp hela frågan så att våra u-landsinvesteringar är beroende på dessa skatteförhållanden. Den regel vi har och som innebär att vi litar till dubbelbeskattningsavtalen är vi ju alla ense om, och man skulle väl önska att antalet sådana avtal kunde öka i ännu snabbare takt än vad som har skett under senare år. Jag vill dock erkänna att det arbetas mycket energiskt på den fronten. Med detta, herr talman, hemställer jag om bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Under den vid första lagutskottets utlåtande fogade reservationen återfinns också utskottets tre högerledamöter, och som en av dem skall jag be att få säga några ord. Jag skall försöka fatta mig kort. Dagligen blir vi genom tidningar, radio och TV påminda om hur vi misslyckats med att klara vårt samhälles primära uppgift att skydda medborgarna och deras egendom. Det är ett sorgligt faktum att de begångna brotten varje dag upptar en stor del av allt nyhetsmaterial. Inte minst upprörd blir man när man tar del av alla dessa våldsbrott, ofta mot ensamma åldringar och kvinnor, som äger rum i allt större omfattning över hela vårt land, både i kungliga huvudstaden och ute i glesbygderna. Ett extra kusligt exempel på hur djupt i brottslighet en del människor sjunkit fick vi nyligen i samband med trippelmorden, som avslöjade de mest vidriga förhållanden i huvudstadens centrum. All denna brottslighet vittnar om en allmän nedbusning, en förråad anda och en våldsmentalitet, vars djupaste orsaker torde vara sviter efter det senaste världskriget och den tilltagande sekulariseringen i vårt samhälle. Av utskottets utlåtande framgår hur brottsligheten ökar, att uppklaringsprocenten för brotten är låg och att försöken att återföra broitslingar till den rätta vägen ofta misslyckas. Utan tvekan utgör den tilltagande brottsligheten ett av vårt samhälles allvarligaste problem. För min del skall jag inte trötta med en mängd statistiska uppgifter, utan jag vill endast erinra om de definitiva uppgifter som vi har fått beträffande antalet brott mot brottsbalken och som återfinns i första lagutskottets utlåtande längst ned på sidan 2. Därav framgår att antalet stigit från 281000 år 1961 till 393 000 år 1965. Men vi skall komma ihåg att härtill kommer att många människor nu anser det meningslöst att anmäla brot ten till polisen eftersom uppklaringsprocenten på grund av polisens otillräckliga resurser är så låg. Antalet begångna brott är därför i verkligheten ännu större. Både utskottet och reservanterna anser i likhet med motionärerna att den nuvarande brottsligheten är ägnad att inge allvarliga bekymmer. Reservanterna kan emellertid inte dela utskottets mening, då utskottet tror sig skönja en ljusning i läget genom att beläggningstalet vid fångvårdsanstalterna skulle vara nedåtgående och att den tidigare ständiga kraftiga ökningen av brottsligheten skulle ha brutits. Vi reservanter anser att det är mera realistiskt att bedöma nedgången av fångarnas antal som tillfällig. Den beror, som det framhållits, dels på polisens bristande möjlighet att gripa brottslingar, dels på de vidgade möjligheterna till kriminalvård i frihet och de nya reglerna om villkorlig frigivning. Helt visst måste man med mycket stor försiktighet bedöma detta siffermaterial i fråga om minskningen av antalet fångar. Att takten i ökningen av antalet brott dämpats något kan också vara en tillfällighet. Ett allvarligt observandum är emellertid att de grövre brottens antal ökat avsevärt, och det väsentligaste är att antalet brott är så utomordentligt stort. Det går inte att acceptera den nuvarande situationen, utan vi måste med alla medel söka komma till rätta med den. Reservanterna har särskilt velat understryka hur allvarlig ungdomsbrottsligheten är och hur den griper allt längre ner i de lägre åldrarna. Här gäller det anpassningssvårigheter som måste uppmärksammas, och här behöver barnavårdsnämnden ökade resurser och befogenheter. Vi har också pekat på den stora återfallsbrottsligheten, och vi har förmenat att när det gäller brottslingar som gång efter annan återfaller i brottslighet måste man allvarligt överväga hur de skall behandlas. Här torde i vissa fall bli nödvän digt att omhänderta dem för längre, kanske ibland för obestämd tid. Reservanterna har i motsats till utskottet ansett att det är befogat med en utredning och en utredning med parlamentarisk medverkan. Anledningen härtill är att det för oss är uppenbart att här föreligger en sådan olikhet i hedömningen av det nuvarande läget. Det är en skillnad i värderingen av hela problemläget. Vi har ansett att en utredning också skulle vara värdefull för att den kan ge underlag åt förslag till en sådan förstärkning av barnavårdsnämnds-, åklagaroch domstolsorganisationen som kan möjliggöra en snabbare handläggning av ärenden och mål och därigenom för den brottslige påtagligare och mera effektivt verkande åtgärder. Vi anser att detta djupare sett skulle vara humant mot honom. I vårt yrkande har vi velat framhålla, att den föreslagna utredningen under parlamentarisk medverkan skall gälla åtgärder för att utan avkall på humanitetens krav effektivisera rättsvården.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

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson började sitt anförande med att påpeka att den reservation som avgivits i anslutning till det föreliggande utskottsutlåtandet är av en avsevärd längd, t.o.m.,. längre än den skrivning som utskottet har presterat. Man har kanske här förklaringen till att herr Ferdinand Nilsson i utskottet var så inspirerad att han yrkade bifall till reservationen, t.o.m. innan utskottet hade tagit ställning till motionen.

I övrigt är det emellertid inte tu tal om annat än att ökningen av brottsligheten i landet utgör ett allvarligt samhällsproblem. Det går mycket väl att instämma i att det är djupt otillfredsställande att antalet anmälda brott mot brottsbalken nu stigit till mer än 390 000 om året samt att omkring 70 procent av brotten kan beräknas förbli ouppklarade. Beträffande siffran för uppklaringsprocenten, som både herr Ferdinand Nilsson och herr Schött har berört, bör dock tilläggas, att de 30 procent av brotten som klaras upp utgör ett medeltal som varierar starkt mellan olika former av brott. Vid grövre brott — herr Schött erinrade om det som nyligen har inträffat i Stockholm — får polisen i intill 90 procent av fallen tag i den brottslige. När det däremot gäller tillgreppsbrotten, som föregående år omfattade över 285000 av totalt över 390 000 brott, är det endast 10—15 procent av inbrottsstölderna i Stockholm och Göteborg som blir uppklarade och t.o.m., mindre än 10 procent av bilstölderna i Stockholm. Att antalet ouppklarade brott procentuellt sett är högre i de större städerna än i landet i övrigt torde väl ha sin förklaring i att polisen har ett särskilt pressande arbete i dessa städer, liksom det säkert är lättare för brottslingarna att hålla sig undan där. Motionärerna tycks ha en särskild teori som förklarar det stora antalet förmögenhetsbrott i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. De påpekar att det i dessa städer är vanligare med stöldförsäkring än ute i landet, och om en stöld begås, måste den anmälas för polisen, om man skall få ut försäkring en. Detta försämrar alltså brottsstatistiken. Ute i landet däremot, där det är mindre vanligt att ha försäkringar, bryr man sig inte om att anmäla alla småstölder. Såvida inte motionärerna — jag vet ju att herr Ferdinand Nilsson har anknytning till Hälsingland — rent av haft Delsbo-Stintans kända historia i minnet: I en gård hade gårdsfolket upptäckt att tjuvar lagt sig till med några saker, ett ämbar och någon gryta var borta. Man höll just på att resonera om att anmäla stölden för fjärdingsmannen, då gamla mormor i gården, som hade erfarenheter från forna dagar då man var van att ta rätten i egna händer, ingrep och sade: »Inte skall vi ställa till något bråk om det här. Vänta tills det blir kväll och mörkt. Vi vet ju vem som har gjort det. Då skall jag stjäla igen det.» Men det är väl inte heller så man menat med motionens reflexioner om stöldförsäkring och stöldfrekvens. Ovedersägligt är väl dock att det även förekommer brottsfall, där den bestulne själv blir fälld för att ha provocerat stölden, men det torde väl inte förekomma i någon större utsträckning. Den motion som utskottet haft att ta ställning till yrkar på en utredning med förslag om erforderliga lagstiftningsåtgärder och resurser för rättsvårdens effektiva upprätthållande. I den långa och välnyanserade reservationen yrkas samma sak med ett något annorlunda ordval. Motionen har varit remitterad till riksåklagaren, kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen. Samtliga remissinstanser har avstyrkt en utredning av den art som motionärerna förordar. Utskottet har även tagit hänsyn till de utredningar som pågår och till förslag och yrkanden som föreligger från avslutade utredningar. Domstolskommittén exempelvis kommer att utarbeta förslag till en mera rationell och tidsenlig domstolsorganisation. Reservanterna påpekar med all rätt, att ungdomsbrottsligheten är ett mycket allvarligt problem. Här pågår en stort upplagd undersökning rörande de faktorer, som bidrar till ungdomsbrottsligheten. I den utredningen, som beräknas pågå ytterligare några år och som har benämningen 1956 års klientundersökning rörande ungdomsbrottslingar medverkar experter på kriminologi, psykiatri, psykologi, sociologi och statistik. Vi har även utredningen om försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten, som beställdes motionsledes av 1959 års riksdag och som slutfört sitt arbete. I sitt betänkande Aktion mot ungdomsbrott föreslår den att en viss försöksverksamhet med syfte att motverka brott bland ungdom genomföres på en försöksort. Betänkandet har remissbehandlats, och inom justitiedepartementet är man i färd att sammanställa remissvaren. Tvenne olika utredningar har även nyligen avlämnat betänkanden rörande Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna och Om effektivare åtgärder för vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever. I utskottets skrivning erinras även om Samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten, där det ingår representanter för riksåklagarämbetet, kriminalvårdsstyrelsen, socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, rikspolisstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och statens ungdomsråd samt företrädare för domstolsväsendet och den kommunala barnaoch ungdomsvården. Samarbetsorganet har att följa brottslighetsutvecklingen och resultaten av åtgärderna mot lagöverträdare. Det skall söka samordna ämbetsverkens olika åtgärder i berörda frågor och har även att ta initiativ till åtgärder genom framställningar till Kungl. Maj:t. Det kan även erinras om att rikspolisstyrelsen utarbetat ett handlingsprogram för fortsatt effektivisering av polisens arbete, Utskottet har också särskilt tryckt på att ökade resurser måste ställas till polisens förfogande, både för yttre bevakning och för brottsutredning. I utskottets skrivning erinras om att vissa tendenser till en dämpad ökningstakt i brottslighetsutvecklingen kan skönjas — också herr Schött erinrade om detta faktum. Enligt preliminära uppgifter för de tre första kvartalen i år jämfört med samma tid i fjol skulle samtliga brott mot brottsbalken ha ökat från 280 089 till 280 369, alltså en väsentligt begränsad ökning gentemot tidigare år. Vad gäller bilstölder skulle dessa t.o.m. under denna tid ha minskat från 22 734 till 19 350 och inbrottsstölderna från 60 991 till 59 421. Jag understryker att dessa siffror är preliminära, men de innehåller onekligen en tendens till en från samhällets synpunkt mera glädjande utveckling än den som förekommit under de senaste åren. Det är dock framför allt med hänsyn till det utredningsarbete som pågår och de andra utredningsförslag som redan är föremål för remissbehandling eller övervägande inom departementet, som utskottet avstyrker en ny stor utredning. Ingen av de hörda remissinstanserna har heller tillstyrkt en sådan. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Med anledning av vad jag sade om de grövre brotten förklarade herr Svedberg att de klarades upp till 90 procent. I den stencilerade handling som vi fick i utskoitet heter det, att mord, dråp, misshandel, sexualbrott, förskingring och bedrägeri klaras upp till 60—90 procent. Det varierar tydligen mellan dessa båda siffror. även om man skulle klara upp de grövsta brotten till 90 procent får jag lov att säga att inte heller den siffran är fullt tillfredsställande. Det är naturligtvis i hög grad önskvärt att alla dylika brott blir uppklarade. Onekligen är det en kuslig situation som råder. Inte ens vi som anser oss vara relativt unga och friska kan nu utan en viss oro röra oss ute ens här i huvudstadens centrum efter mörkrets inbrott; hur mycket värre skall det då inte vara för åldringar och kvinnor! Herr Svedberg gjorde ett uttalande om försäkringarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag undrar om han där inte förväxlat orsak och verkan. Är det inte så att försäkringarnas antal och försäkringsbeloppen på dessa platser är så mycket högre på grund av att det där begås så många stölder? Jag tycker, herr talman, att man inte tar tillräckligt allvarligt på den utomordentligt svåra och farliga situation som råder. Vad vi reservanter önskar är en utredning. Vi är medvetna om att vissa remissmyndigheter har avstyrkt, men anledningen härtill torde vara att de befarar att sådana åtgärder som erfordras omedelbart inte skulle verkställas om en ny utredning kommer till stånd. Vi skriver därför uttryckligen i slutet av vår reservation att vi starkt vill betona angelägenheten av att en sådan utredning icke får föranleda försening av åtgärder som redan nu framstår som både klart erforderliga och brådskande. Här vill jag inte minst betona nödvändigheten av att polisens resurser ökas. Herr talman! Bara ytterligare några få ord om den statistik beträffande brottsutvecklingen som herr Svedberg berörde. Han nämnde vissa siffror som gällde tiden januari—september 1966. Han talade om en »begränsad ökning» av brottsligheten. Jag tycker att det är ett ganska egendomligt uttryck. Vi skulle alltså nöja oss med att ökningen »begränsas». Herr Svedberg underlät vidare att nämna siffran för rån. Den siffran för de tre första kvartalen år 1965 var 711, medan motsvarande siffra för de tre första kvartalen år 1966 var 781. Om inga andra siffror har gjort intryck på kammaren, hoppas jag att dessa siffror gör det. Det är en utomordentligt allvarlig situation som vi befinner oss i. Reservanternas krav på en utredning synes mig synnerligen välmotiverat. Jag ber, herr talman, än en gång att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Beträffande de statistiska uppgifter som herr Schött senast berörde är det väl onekligen så, att det registreras en mindre ökning i antalet brott under denna period än vad som varit fallet under senare år. När det gäller bilstölderna föreligger en klart redovisad minskning. Just bilstölderna har ju många gånger tidigare varit föremål för debatter här i riksdagen och föranlett mycken oro. Jag vill därmed inte säga, att all oro nu är borta, men när det ändå kan inregistreras en viss liten minskning bör det väl noteras i ett sådant här sammanhang. För övrigt ber jag att få påpeka, att utskottet lika väl som reservanterna anser att brottsutvecklingen i landet utgör ett mycket allvarligt problem. Herr Schött framhöll att reservanterna ansåg att polisen skall få ökade resurser. Jag vill då betona att det även i utskottets skrivning yrkas just på detta. Det väsentliga i detta ärende är väl ändå såsom utskottet ser det frågan om det över huvud taget skall vara nödvändigt med en sådan här stor och sam lande utredning, när vi ändå har det omfattande material som redan föreligger och därtill utredningar, som sysslar med just dessa problem. Reservanterna yrkar på en översyn av de olika utredningsförslagen. Det innebär väl i klarspråk att vi nu skall utreda utredningarna, eller hur man skall fatta yrkandet. Vi vet emellertid att utredningsmaskineriet är ansträngt. Jag ifrågasätter om det kan vara motiverat att nu beställa ytterligare en utredning då departementet ändock har material för att göra en bedömning och vi dessutom vet att olika myndigheter observerar dessa problem, följer dem och helt säkert kommer att ta de initiativ som är nödvändiga och gagneliga.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

Herr talman! Herr Svedberg fann en viss tröst i de statistiska siffrorna som utvisar att antalet tillgrepp av bilar minskat från 22734 till 19 350. Minskningen har emellertid förklarats bero på att ungdomen nu i så stor utsträckning har egna bilar, varför det inte längre stjäls så många bilar utan i stället bildelar. Det lär vara den enkla förklaringen till minskningen. Jag vill i sak helt instämma i vad herr Ferdinand Nilsson anför. Både utskottet och reservanterna vill ha en förstärkning av polisen. Men vi reservanter har framhållit att det i bedömningen av hur stor denna förstärkning bör vara föreligger så stor olikhet mellan rikspolisstyrelsen och departementet att det finns all anledning att försöka komma fram till en gemensam grund för bedömningen. Jag tycker att den jämförelse som tidigare gjorts med försvarsfrågan är fullt motiverad. Tiden torde nu vara inne att få en översyn av de utredningar som pågår, och denna översyn bör göras av en parlamentarisk utredning. Situationen är fruktansvärd, och ett faktum är att allmänheten kräver att det nu vidtages extraordinära åtgärder.

Herr talman! Vi är i första lagutskottet vana vid att bedöma frågorna ur saklig synpunkt. Eftersom herr Ferdinand Nilsson hänvisar till avvägningar som gjorts av olika myndigheter, vill jag bara åter erinra om att motionen har varit remitterad till riksåklagaren, kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen, och det lär väl ändå vara myndigheter som behärskar dessa frågor och kan göra bedömningar som utskottet bör kunna ta ad notam. Samtliga dessa remissinstanser avstyrker en sådan här utredning. Dessa myndigheter är fullt på det klara med att situationen är allvarlig, men vad saken gäller är ju, som jag tidigare nämnde, om en stor utredning kan klara det här. Det finns material som tar upp problemen och mera sådant kommer. Att riksdagen skulle besluta utreda resultaten av tidigare utredningar vore väl visserligen originellt men knappast lämpligt.

Herr talman! Även jag vill understryka att det utan tvivel är ett mycket stort och allvarligt problem som motionärerna har tagit upp. Under femårsperioden 1961—1965 har antalet brott under brottsbalken ökat med bortemot 40 procent. Den utvecklingen är skrämmande när man samtidigt vet att antalet grövre våldsbrott också ökar. Antalet brott mot liv och hälsa steg sålunda under perioden med 31 procent och antalet rån med hela 100 procent. Den tilltagande ungdomsbrottsligheten är särskilt oroande och inger bekymmer; tyvärr verkar det som om respekten för annans liv och egendom är starkt i avtagande. Nu vill motionärerna och reservanterna få till stånd effektivare åtgärder för rättsvårdens upprätthållande. Att skydda samhället och människorna mot övergrepp önskar vi väl alla. Från en del håll har röster höjts för en skärpt strafflagstiftning, man har pekat på en minskad tilltro till vårt humaniserade bestraffningssystem. Jag tror för min del inte att det är rätta vägen — strafftidens längd är knappast det avgörande såvida man inte ser straffet enbart som ett omhändertagande i avsikt att skydda medborgarna från våldshandlingar; men inte lär förlängda strafftider hjälpa mot den höga återfallsprocenten. Straffets innebörd ser jag främst så, att det innebär ett försök att återinpassa brottslingarna i samhället, och trots alla skrämmande siffror tror jag att det syftet nås bäst genom en human bestraffning i form av skyddstillsyn och villkorlig frigivning samt effektiv eftervård för att hjälpa de vilsegångna till rätta. Hur gärna man än vid vissa tillfällen skulle vilja tillgripa hårdare metoder anser jag att man lyckas bäst genom en humanare strafftillämpning. Hos en ung brottsling sitter tuffheten och hårdheten som regel blott på ytan, och jag tror att det finns goda utsikter att med lämpliga åtgärder få in honom i en sundare och ordnad tillvaro igen. Vad jag skulle vilja trycka på i detta sammanhang är de förebyggande åtgärderna. Aldrig så många poliser och aldrig så hårda straff förmår inte skydda medborgarna mot inbrott och andra brott. För ungdomens fostran och utveckling betyder skolan oerhört mycket, och måste göra det; likaså en ordnad bostad, en bra miljö, ett arbete som man trivs med och goda möjligheter till fritidssysselsättningar och sunda nöjen av olika slag. Föreningslivet har en stor uppgift att fylla i sammanhanget och behöver allt stöd det kan få. Framför allt skulle man vilja skydda ungdomen mot langare och illegala försäljare av narkotika. Här har vi de verkliga bovarna i samhället. För ett par veckor sedan fördes en narkotikadebatt här i riksdagen, och jag skall inte återuppta den nu, men jag vill uttrycka min tillfredsställelse med beslutet om översyn av narkotikaförordningen. Kunde man komma till rätta med dessa samhällets marodörer skulle ock så brottsligheten sjunka — de flesta brott sker nämligen under rusets inflytande. Polisens effektivitet har förstärkts genom ökade insatser på detta område. Även i övrigt har resurserna förbättrats. Med hänsyn till detta och de utredningar som pågår och som övervägs — vilket herr Svedberg redogjort för — har jag, herr talman, intet annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Under ärendets behandling i utskottet var jag mycket tveksam om jag skulle gå på majoritetens eller reservanternas linje. Jag var länge inne på reservanternas tankegångar, men sedan jag fått in vissa för mig väsentliga formuleringar i utskottsmajoritetens skrivning fann jag det möjligt att ansluta mig till majoriteten. Jag vill därför litet närmare här deklarera min uppfattning. Utskottsmajoriteten och reservanterna är ense om att brottslighetens utveckling i vårt samhälle är högst oroande. Särskilt ökningen av antalet våldsbrott är det verkligen all anledning att uppmärksamma. Ytterligare orsak till oro måste ju det faktum vara att flertalet brott aldrig blir uppklarade. Mot bakgrunden av detta förhållande är det väl klart att den nuvarande kriminalpolitiken och dess resurser är otillräckliga för att fylla sin uppgift att hålla brottsligheten i samhället inom måttliga gränser. Utskottets majoritet är ense med reservanterna om att ökade insatser behövs. Vad som skiljer oss åt är väl egentligen att utskottsmajoriteten anser att den utredning som reservanterna begär inte behövs just nu. Motiveringen härför är framför allt att det är så mycket som man kan göra utan en sådan utredning. Det är sålunda klart att polisens resurser måste utökas avsevärt. En fortsatt rationalisering av polisens arbete är också en angelägen sak. För närvarande råder det en mycket stor eftersläpning i polisens arbete. Det är klart att ju längre samhällets reaktion efter ett brott dröjer, desto mindre effekt får den, och i vissa fall kan effekten bli rent negativ. Jag skall ta ett exempel ur högen av många liknande fall. En yngling som inte hade kunnat rättas med barnavårdsnämndens åtgärder och inte med kriminalvård i frihet gjorde sig skyldig till misshandel och andra brott av sådan omfattning och beskaffenhet att han måste tas in på anstalt. Han släpptes så småningom fri därifrån. Strax därefter gav han sig vid ett restaurangbesök utan vidare på två fredliga personer, som satt vid ett annat bord. Han sparkade och slog dem och förföljde dem ut på torget utanför restaurangen, där han fortsatte misshandeln. De två fredliga personerna anmälde saken till polisen, som kom och tog hand om både våldsmannen och de misshandlade. Våldsmannen erkände omedelbart. Hela saken var klar. Men det tog mer än sex månader innan denna tämligen enkla polisrapport hann fram till åklagarens bord. Misshandeln ägde rum den 22 april i år, och häromdagen kom saken till domstolen i form av en stämningsansökan. Det är ju rätt meningslöst att driva kriminalpolitik på det sättet. Men detta är inte något extremt fall. Jag har en massa sådana fall att berätta, om någon skulle anse det behövligt. Det är inte alls ovanligt att en sådan här våldsman hinner göra sig skyldig till flera över fall på fredliga gatuvandrare, innan någon åtgärd från samhällets sida företas mot honom. Jag kan ta som ännu ett exempel ett äkta par som kom gående på en gata efter att ha handlat i en affär. En våldsman kom emot dem, och hustrun hann inte tillräckligt snabbt lämna plats för honom. Han sparkade henne då i magen, och hennes man var nog ofin att protestera mot detta. Han blev då nedslagen och sparkad i huvudet till medvetslöshet och förd till lasarettet; han överlevde lyckligtvis. Sådana fall är ingalunda ovanliga i den domstol jag tillhör. Visst förstår jag herr Hjort som vill låta vårda dessa personer och tala dem till rätta, och det är vad vi först och främst skall göra. Men vi skall nog inte göra det först sex å åtta månader efteråt, och ibland kanske mer ingripande åtgärder också kan behövas. Herr talman! Jag har nämnt detta som exempel på att utskottsmajoritetens skrivning måste tolkas så att även majoriteten inser att det nuvarande tillståndet i samhället inte är försvarligt. Men, som jag sade, det behövs ingen särskild utredning för att förstärka polisens resurser. En annan åtgärd, som det inte heller behövs någon utredning för att vidta, är att förstärka organisationen för kriminalvård i frihet. Det skall nämligen vara inte bara frihet utan också kriminalvård. Sedan skall jag gärna tillägga att brottsbalken lämnar domstolen rätt stora möjligheter att ingripa effektivt, fastän tyvärr för sent på grund av eftersläpningen inom polisen. Domstolarna har ett brett register när det gäller valmöjligheterna: kriminalvård i frihet, överlämnande till barnavårdsnämnd, till nykterhetsnämnd, till psykiatrisk vård eller till fängelsevård eller annan anstaltsvård. Tillämpningen där skall jag dock inte gå närmare in på i detta sammanhang. Nu är det klart att om vi vidtagit dessa åtgärder i fråga om polisen och i fråga om kriminalvård i frihet, så kan det hända att vi därefter finner att ytterligare åtgärder behövs.

Vi har ju ett interneringsinstitut som man tyvärr är tvungen att tillgripa ibland. Men då skall vi naturligtvis också se till att livet innanför murarna blir såvitt möjligt likartat med livet utanför, så att om det yppar sig en möjlighet till återanpassning man också kan låta vederbörande återvända till samhället.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 Jag hoppas att vi redan i januari nästa år, när statsverkspropositionen lämnas, kommer att finna att utskottets önskemål om att Kungl. Maj:t skall följa utvecklingen med uppmärksamhet skall resultera i en fortsatt upprustning av polisens resurser och en fortsatt utbyggnad av kriminalvården i frihet och övriga rättsvårdande organ. Skulle Kungl. Maj:t trots utskottets skrivning inte komma fram med sådana förslag, då vill jag redan här deklarera att jag anser mig oförhindrad att återkomma med de yrkanden som kan vara erforderliga — om så skulle visa sig behövligt även med ett utredningsyrkande. I dagens läge, herr talman, har jag ansett det vara riktigast att ansluta mig till utskottsmajoritetens förslag. Jag yrkar därför bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det kan synas som om denna debatt kanske tagit kammarens tid i anspråk alltför länge, men jag tycker att denna fråga är så väsentlig att det borde vara tillåtet även för dem som inte tillhör utskottet att säga sin mening. Jag gör det mot bakgrunden av att jag för närvarande bor i ett område som betecknas som landets mest brottsliga, och det är kanske inte så särskilt angenämt, men så förhåller det sig faktiskt. Jag har haft anledning att fundera på ett och annat i detta sammanhang, och jag skall berätta en liten historia som hände för ett par år sedan på en arbetsplats. Jag gör det med anledning av att antalet återfallsförbrytare tycks bli större och större, och frågan är då hur samhället skall angripa dessa stora problem. Jag har en bestämd känsla av att det här finns mycket som skulle kunna tas upp till en förutsättningslös diskussion utan att alltför mycket blanda in polisen i detta sammanhang. Det gällde här en arbetsplats där det fanns en pojke i 20-årsåldern som hade arbetat sedan några månader. Han skötte sig, och ingen hade någonting att anmärka mot honom. Men plötsligt hade det kommit till någons kännedom att pojken i fråga hade varit straffad tidigare. Plötsligt vände sig praktiskt taget alla på denna arbetsplats emot denne pojke. Det blev på en gång aktuellt att anmäla en mängd, som man säger, förkomna verktyg och andra saker, som försvann från denna arbetsplats, och naturligtvis hade denne pojke, menade man, gjort detta. Man gick till arbetsledaren och sade att man skulle sluta om inte pojken slutade, och där stod arbetsledaren inför tvånget att avskeda pojken utan dom och rannsakan. Det diskuterades mellan de anställda och arbetsledaren, och det gällde att försöka få någon rätsida på det hela, men det var omöjligt: man arbetade inte tillsammans med en person som tidigare varit straffad och tydligen på nytt gjort sig skyldig till stöld. Jag tror att detta är ett av de verkligt stora problemen — en person som blivit straffad en gång har ofta mycket svårt att få en möjlighet till anpassning. Har vi tillräckligt förutsättningslöst diskuterat igenom dessa problem? Har vi gjort vad som på oss hederliga medborgare ankommer för att hjälpa till i sådana här saker? Vi är alltför lätt domare i stället för att vara hjälpare. Jag tror att denna fråga är viktig, men det finns också andra frågor som är viktiga. Jag har upplevt en annan sak på den plats där jag nu bor. Där fanns för några år sedan en ungdomsliga på 12— 13 pojkar som gjorde en rad inbrott och över huvud taget gjorde sig skyldiga till en mängd tråkiga förseelser. Det gällde även här pojkar som kom från mycket hyggliga hem och som man absolut inte kunde misstänka för att ha något intresse i den riktningen. De var helt enkelt missledda av den person som var deras ledare och som fick dem att begå dessa brott. Nu är det ett par år sedan den ligan blev sprängd, och det kan gott sägas att det egentligen inte finns mer än en kvar som det är anledning att fästa uppmärksamheten på, och det är ledaren. De andra har förstått innebörden av vad det vill säga att begå brott, och de har allesammans blivit skötsamma. Men det är en annan fråga som i detta sammanhang uppkommer. Vad gör vi ur samhällets synpunkt för att få ungdomarna att förstå följderna av ett brott? Vi matas i dagens samhälle med en rad filmer och tryck som ungdomen suger i sig som svampar, och dessa fil mer och detta tryck visar många gånger prov på sadism och ett cyniskt betraktelsesätt när det gäller människan som är rent kusligt. Vi bor i ett samhälle där vi inte vill göra någonting för att råda bot mot detta. Man säger att i frihetens namn skall praktiskt taget allt få publiceras. Jag vill inte ta upp den diskussionen. Jag vill ställa en annan fråga. Kan man inte t.ex. i skolan genom film eller på annat sätt få ungdomarna att förstå följderna av ett brott? Många ungdomar i dag förstår helt enkelt inte följderna av ett brott, och följaktligen leds de av kamrater lätt in på villovägar. Alla dessa problem tror jag skulle må mycket bra av att komma upp i en parlamentarisk utredning. Jag tror att denna problematik skulle behöva analyseras på det sättet. Vi kan i varje fall inte här i riksdagen stå till svars för en utveckling där brottsligheten, framför allt ungdomsbrottsligheten, ökar undan för undan. Jag tycker det är ett bevis på hur svårt ungdomen har det i dagens samhälle. Samtidigt är det ett bevis på att de åtgärder samhället vidtager i olika avseenden, inte minst de föreliggande åtgärderna, inte är tillräckliga och inte tillräckligt positiva och konstruktiva. Mot denna bakgrund, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! De synpunkter som herr Isacson tog upp beträffande föreliggande åtgärder och allt vad som kan göras för att hjälpa ungdomarna är utan tvivel väsentliga och betydelsefulla. Vi här i riksdagen har tillfälle att ta ställning till sådant som kan gälla anslag till samlingslokaler och till studiearbete och annat för att hjälpa ungdomarna. Det är då att hoppas att dessa önskemål skall kunna samla riksdagen till väsentliga beslut för att på det sättet försöka klara dessa problem. Herr Ferdinand Nilsson antydde att reservanterna hade lyckats klara blindskären, som han sade, beträffande remissinstanserna. Men frågan gäller inte detta, utan det betydelsefulla är ju att samtliga dessa instanser har avstyrkt den begärda stora utredningen.

Herr talman!

Förvåningen har hos en del övergått i ett bestämt motstånd, men hos påfallande många har förslaget vid närmare eftertanke visat sig ingalunda vara orealistiskt. Till dem som inte har kunnat övertygas om möjligheten att inom en överblickbar framtid realisera förslaget hör emellertid andra lagutskottets majoritet. Jag skall därför be att för kammaren få framlägga några av de tankegångar som givit några av utskottets ledamöter anledning att reservera sig. Reservanterna har fullt klart för sig att en längre sammanhängande ledighet från ett ordinarie arbete än den som semestern utgör inte går att genomföra annat än på lång sikt. Ingen av oss inbillar sig att detta skall vara möjligt förrän den planerade förkortningen av arbetsveckan till 40 timmar genomförts någon gång på 1970-talet och näringslivet sedan har anpassats till denna. Det är ett felaktigt tankeslut att motionärerna och reservanterna tror att förslaget skall vara genomfört redan om några år. Jag vill också inledningsvis säga att benämningen sabbatsår på den föreslagna ledigheten naturligtvis kan missuppfattas av dem som så önskar. Jag vill alltså i fortsättningen i stället använda beteckningen längre sammanhängande ledighet eller långledighet. Det är mera adekvat för motionärernas intentioner. Att denna ledighet inte kan införas snarast och utan vidare sammanhänger självfallet med att åtskilliga problem måste lösas i sammanhanget. De samhällsekonomiska aspekterna är till arten desamma som gäller semestern i allmänhet och även arbetstidsförkortningen. Mot dessa har för övrigt varje gång de diskuterats framförts betänkligheter med spetsen riktad mot de skadliga verkningarna på samhällsekonomien. Man behöver bara hänvisa till debatterna kring åttatimmarslagen en gång i världen för att förstå att det alltid kommer att finnas motiv för att avstyrka ett förslag som detta, men den gången liksom även vid senare tillfällen har de betänksamma rösterna kommit från konservativt håll. Den här gången har även socialdemokraterna sällat sig till denna kör. Vid sidan av de samhällsekonomiska aspekterna kan självfallet uppstå svårigheter på sina håll att få den arbetskraft ersatt som utgöres av dem som åtnjuter en längre ledighet. Det gäller främst dem som har en specialfunktion eller en nyckelställning inom ett visst företag. I den mån som inte hela arbetsstyrkan vid ett företag har gemensam semestertid och företaget är stängt så gäller i viss mån detsamma under den nuvarande semestertiden, men de svårigheterna har visat sig gå att bemästra. Finansieringen av en reform som denna måste självfallet också ingående diskuteras och olika möjligheter övervägas. Motionärerna har bland annat pekat på att det är möjligt att lösa frågan inom socialförsäkringens ram. Det är alltså ett alternativ. Andra möjligheter är också tänkbara. Den aktiva arbetstiden kan tänkas göras flexibel. Det kan ju vara tänkbart att en sammanhängande längre ledighet för en individ kan regleras med en förlängd pensionsålder. En tredje möjlighet finns också. En del av den årliga semestern kan ackumuleras. Det är inte så sällan som man hör talas om jäktade människor som bittert klagar över att deras semester frusit inne. Kontant semesterersättning kompenserar dem inte från nöjet och nyttan av att vara fria. Det finns alltså olika frågor av praktisk och organisatorisk art som måste utredas. Att ålägga ett företag att lagstiftningsvägen utan vidare bära en extra kostnad har aldrig varit motionärernas eller reservanternas mening lika litet som vi velat tvinga en löntagare att ta ut en ledighet som han eller hon inte vill ha och inte vet hur den skall an vändas. Det har nämligen under den pågående diskussionen kring denna fråga skymtat den uppfattningen, att man inte skall hindra människor från att arbeta om de vill. Arbete är nämligen den bästa kryddan på livet. Att vanka omkring sysslolös kan, det vet vi genom den heliga skrift, leda till farliga frestelser. »Den fåfäng går lärer mycket ont», som bekant. Dessa frestelser är ju mycket lätta att undvika, om man från början utgår ifrån att den som inte Öönskar något längre avbrott i sitt livgivande och stimulerande arbete heller inte skall behöva få det. Men han eller hon kan kanske sträcka sig så långt som att unna andra att få det. Även om bibelordet »När det som bäst varit haver, haver det varit möda och arbete» också innehåller en djup sanning, kanske det för många kan bli ett övermått av bådadera, i synnerhet om de har ett enformigt arbete, vilket många tyvärr har. Jag skall också, herr talman, be att få undanröja ett missförstånd, mest för att debatten inte skall behöva förlängas i onödan genom en diskussion om hur den långledighet skall användas som föreslagits till utredning av motionärerna. Det finns redan grupper i vårt samhälle som har förmånen av en sådan ledigbet. De tycks använda den till att fördjupa sina kunskaper inom sitt yrkeseller ämnesområde. Detsamma kan tänkas för åtskilliga andra grupper. Fortbildning i form av studier inom det egna området eller näraliggande områden, som ger större perspektiv på den egna arbetsinsatsen t.ex. studieresor, ligger nära till hands att nämna såsom lämplig sysselsättning under ledigheten. Att ägna sig åt någon annan sysselsättning som berikar den egna personligheten och ger positiva verkningar på arbetsprestationerna är inte heller att förakta, även om det kan kallas för rekreation. Ordet har tyvärr fått dålig klang i detta sammanhang, eftersom det kan likställas med att enbart lata sig, det förkastligaste av allt. Men leder det till att någon återvänder till arbetet stärkt och arbetsglad och ivrig att ta itu med sitt arbete igen, torde även det sättet att tillbringa en tid av ledigheten ha sitt berättigande. Ingen människa har ju ändå avsett att hela denna tid skall tillbringas med att ligga på en soffa och slöa. Däremot är för mig personligen tanken på att ägna en tid av denna ledighet åt ett rikare familjeliv direkt tilltalande. Det främsta motivet för ett längre avbrott i arbetet är naturligtvis den uppjagade arbetstakten i ett samhälle, där allt flera stressfaktorer påverkar oss alla i negativ riktning, inte minst vad arbetsprestationerna beträffar, för att inte tala om den inverkan det uppjagade tempot har på människors humör och samarbetsvilja. Friktionerna blir allt mera uttalade och människors vilja till hänsynstagande för varandra allt mindre. Stressymtomen blir alltmer svårartade och leder till katastrof för enskilda individer. Att någon gång i livet kunna få känna sig fri och råda över sig själv måste vara en oskattbar tillgång, som kan unnas alla grupper i samhället, inte bara dem som redan nu kan mer eller mindre disponera sin tid, skjuta ett arbete på framtiden eller rent av negligera det i en nedgångsperiod. Erfarenheten har lärt mig att åtminstone hittills inte knyta stora förhoppningar till utgången av ett ärende i kammaren, för vilket andra lagutskottets majoritet har satt upp kalla handen. Jag är dock absolut övertygad om att i en framtid, som åtminstone de yngre får uppleva, har vi infört i vårt land möjligheter för vissa grupper, kanske till och med för alla, att få en längre sammanhängande ledighet från sitt ordinarie arbete. Det är mycket att utreda innan dess, det vet vi, och det är just därför vi anser att det är tid att sätta i gång. I sitt avslagsyrkande återfaller utskottet på de remissvar som avgivits i avstyrkande riktning. Jag vill inte bestrida den negativa inställningen hos remissinstanserna, men jag vill fästa uppmärksamheten på att de i sin summering av sina synpunkter skriver att nu, alltså nu, anser de att det inte är limpligt att företa en utredning. Det nåste ändå betyda att tanken är dem sympatisk. Att se denna fråga enbart såsom en förhandlingsfråga mellan parterna på arbetsmarknaden kan jag inte heller ansluta mig till. Staten har vidtagit vissa åtgärder liknande dessa t.ex. i semesterfrågan, och därför bör statens ingripande ses som ett stödjande och vägröjande initiativ. Med hänsyn till dessa synpunkter, kerr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som på denna punkt är fogad till andra lagutskottets utlåtande.
Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 73 är föranlett av motionerna nr 14 i denna kamare och 29 i medkammaren. De går ut på att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära en utredning rörande möjligheterna att inom ramen för den allmänna försäkringen eller annorledes ge enskilda individer rätt att under livstiden åtnjuta längre sammanhängande ledighet i form av sabbatsår eller sabbatsledighet. Dessa motioner har i vanlig ordning remissbehandlats, och därvid har framför allt arbetsmarknadens parter haft tillfälle att framföra sina synpunkter. De flesta remissinstanserna har ställt sig avvisande till den av motionärerna begärda utredningen. TCO, SACO och SR anser att frågan bör aktualiseras och lösas avtalsvägen. Kommunförbunden åberopar samhällsekonomiska konsekvenser och avstyrker utredningen. Likadant är det med Svenska arbetsgivareföreningen, som anser att motionärerna inte framfört några bärande skäl för utredningen. LO är i stort sett inne på samma linje och anför att det inte finns tillräckliga motiv i den motion som framlagts. Den enda remissinstans som ger ett litet finger åt kravet på utredning är väl arbetsmarknadsstyrelsen som bland annat säger att med tanke på den inom näringslivet högt uppdrivna arbetstakten och de snabbt förändrade kraven på arbetskraften synes behovet av omskolning och vidareutbildning komma att öka, och denna utbildning skall självfallet ske i olika former, varav inslag av utbildning under en längre tids sammanhängande sabbatsledighet är en. Så har alltså remissinstanserna yttrat sig över motionerna, och fru Hamrin-Thorell har redan sagt att utskottet vägletts av vad remissinstanserna yttrat. Om arbetsgivarna och arbetstagarna skulle finna det önskvärt och lämpligt att en arbetstagare beredes längre ledighet för fortbildning eller för annat ändamål, torde detta enligt utskottets mening liksom hittills kunna lösas genom överenskommelse. Utskottet anser därför att eftersom flertalet remissinstanser tagit avstånd från motionärernas förslag bör motionerna inte föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag tror också att det uppslag som här har framförts är en arbetsmarknadsfråga. Vi vet att det pågår utredningar beträffande arbetstidens längd. Framför allt vill man komma ner till 40 timmars arbetsvecka, och så länge man inte nått dithän, tror jag att första etappen bör vara att bereda alla i det här landet 40 timmars arbetstid per vecka. Inom de olika näringsgrenarna och de olika yrkena finns det väl också Sspeciella synpunkter på hur denna ledighet skulle förläggas, frågor sådana som arbetstidens längd och mycket annat. Speciellt på tjänstemannasidan rör sig diskussionen om att man kanske borde höja pensionsåldern och ge en viss kompensation för en sådan förhöjning. Om man nu har 63 års pensionsålder, så kan man tänka sig att den höjs till 65. I stället för att ta ut kompensationen lönevägen, skulle man ju kunna tänka sig att det vore lämpligt att diskutera om inte kompensationen skulle kunna tagas ut i form av ledighet. Utskottet har inte ställt sig avvisande till tanken på en ledighet av det slag som förts på tal men har ställt sig avvisande till begäran om utredning. Enligt utskottets mening bör parterna på arbetsmarknaden få avgöra hur den önskade ledigheten skall tagas ut. Det är inte alls så som fru Hamrin Thorell sade, att socialdemokraterna skulle vara konservativa på den här punkten. Men så länge inte arbetsmarknadens parter på allvar löst sin arbetstidsfråga och kommit ned till 40-timmarsveckan tror jag inte att riksdagen bör begära en utredning om hur man skall gå vidare här, exempelvis genom att införa längre ledighet än semestern innebär. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Som komplettering av vad herr Dahlberg nu anfört skulle jag i detta ärende också vilja anlägga en del hälsosynpunkter. Erfarenheten inom arbetet för rehabilitering och återanpassning till arbetslivet av långtidssjuka människor — en uppgift som jag i stor utsträckning sysslat med under hela mitt liv — har givit vid handen att ingenting är så destruerande för arbetsförmåga och arbetsduglighet som lång tids frånvaro från det dagliga yrkesarbetet och rutinarbetet. För flertalet människor inverkar frånvaron även menligt på hälsotillståndet, särskilt det psykiska. Det är därför vi i så stor utsträckning som fallet är använder oss av arbetsterapi och sysselsättningsterapi för långtidssjuka; därmed stimuleras deras allmänna vitalitet och möjligheter att återgå till ett normalt arbetsliv, som är det mest hälsofrämjande som finns. I den gamla judiska staten lagfästes, som det står i motionen, för cirka 3 000 år sedan något som kallades sabbatsår och som skulle återkomma vart sjunde år, varunder åkerjorden och vingårdarna skulle vila och ligga obrukade. Motiveringen var tvåfaldig. Dels hade man behov av en tids semester för den tungt arbetande jordbruksbefolkningen, som eljest blott hade vila på sabbatsdagen men aldrig det vi kallar årlig semester; då man inte ansåg sig ha råd till årlig semester tog man den vart sjunde år. Dels var jorden mycket högt kultiverad, men man hade inte vad vi kallar växtföljd utan jorden måste stundom vila, på samma sätt som hos oss jorden förr »låg i träda». Man slog tillsammans dessa båda önskvärdheter och införde sabbatsåret; det var dock inte fråga om ett år, utan om vila över en skörd. Ekonomiskt kostade det staten ingenting — var och en fick betala denna vila själv genom minskade inkomster från jord och trädgård. I våra dagar har den här idén dykt upp i ett flertal länder. Man talar också nu om sabbatsår. Egentligen är det emellertid någonting helt annat än det gamla judiska sabbatsåret. Nu tänker man sig nämligen inte vila annat än från det dagliga rutinarbetet för att ägna sig åt mer kvalificerat arbete, som vidareutbildning eller forskning, i syfte att göra vederbörande arbetstagare mer kompetent i sitt värv. Det har ju framför allt gällt högre statstjänstemän, men även ledande tjänstemän och yrkesmän inom den privata sektorn. Åtminstone i ett land har även yrkesdugliga specialarbetare beretts sådan ledighet för vidareförkovring i yrket. Men det har alltid förelegat skyldighet att rapportera vad man gjort under ledigheten; det har inte varit fråga om någon semester, vila eller fritidssysselsättning. I vårt land finns för vissa högre statstjänstemän den bestämmelsen att de vart tionde år har rättighet att för sådant vidareutbildningsändamål, vetenskapligt forskningsarbete eller liknande, som berör deras arbetsfält, åtnjuta ledighet upp till 240 dagar mot s.k. B-avdrag. Professorer och laboratorer vid universiteten kan på samma sätt befrias från rutinundervisningen en termin vart femte år för att ägna sig åt mer avancerat vetenskapligt arbete, studier utomlands m.m. Syftet är även här att göra dem mer kompetenta i deras ordinarie värv. Också inom den privata sektorn är det ej ovanligt att ledande tjänstemän eller arbetare på samma sätt beredes lång ledighet med bibehållen lön eller obetydligt löneavdrag. Detta är ju ingenting annat än vidareutbildning — vuxenutbildning eller vad man vill kalla det — men oftast gäller det mer intensivt arbete än det dagliga rutinarbetet. Det är inte alls fråga om någon vila eller fritidssysselsättning. Ekonomiskt blir det för det mesta en belastning inte bara för arbetsgivaren utan även för arbetstagaren som visserligen får ha kvar antingen hela eller större delen av sin ordinarie lön men som ofta går miste om extrainkomster och dessutom får sina levnadskostnader fördyrade. Denna form av sabbatsår eller långtidsledighet tycker jag är alldeles utmärkt, och jag hoppas att den alltmer kommer till användning. Det tråkiga är att i dag inte ens 10 procent av de människor som har rättighet att ta sådan ledighet har utnyttjat denna möjlighet. Mer än 90 procent av dem be Sagnar sig inte därav, och det beror naturligtvis på att de med hänsyn till den ekonomiska sidan hesiterat. Men det vore lyckligt om i större utsträckning sådan långtidsledighet för vidareutbildning eller forskning utnyttjades. Det problem, som motionärerna här har tagit upp, är emellertid ett helt annat. Vad det syftar till är ingenting mindre än att hela den arbetande befolkningen med några års mellanrum skall beredas en längre semester eller ledighet, inte främst för arbete eller vidareutbildning utan för fritidsändamål. Det framgår klart av vad som skrives: »En sabbatsperiod för den yrkesarbetande fadern, med barnen som huvud motiv, skulle för många fäder kunna betyda ett etablerande av en djupare kontakt mellan far och barn.» Jag ställer mig synnerligen tvivlande till att detta verkligen skulle vara att eftersträva för flertalet fäder, och jag tror inte heller för flertalet mödrar. Tvärtom anser jag att många gånger en hemmanärvaro under lång tid för en sådan far skulle skapa konfliktsituationer och psykiska problem av långt ifrån lätt karaktär både för far, för mor och för barn. Den kända barnpsykologen Mirjam Israel har diskuterat dessa saker, och hon ställer sig synnerligen tvivlande till nyttan av alltför mycken samvaro i familjen. På ett annat ställe i motionerna talas det om stressymtom. Man vill hävda att dessa skulle minskas av en längre sabbatsledighet och att en sådan skulle »kunna betyda inte bara en källa till glädje och tillfredsställelse för den enskilde individen utan även en direkt ökning av effektiviteten i arbetet». Även härvidlag vill jag hävda precis motsatt uppfattning. Som jag nämnde har jag arbetat med rehabiliteringsproblem för de långtidssjuka. Just frånvaron från ordnat dagligt arbete under längre tid är den mest destruerande faktor vi har för arbetsförhet, duglighet och — skulle jag vilja tillägga — för mänsklig lycka och tillfredsställelse. Det är vår praktiska erfarenhet när det gäller dessa långtidssjuka, och på den erfarenheten bygger hela vår moderna sysselsättningsterapi. Vi skall inte rycka människorna från ett ordnat arbete, det är inte lyckligt för deras hälsotillstånd. Det finns ingenting som så bibehåller och upprätthåller arbetsförhet, vitalitet och såväl fysisk och psykisk hälsa som just arbete. Även stress i måttlig dos är nyttigt, stimulerande och prestationshöjande. Stressen som sådan är en livsnödvändighet under förutsättning att man vill föra ett fulltonigt liv. Utvecklingen i sig är ett stresstillstånd — en balans mellan s.k. negativ stress och positiv stress. På samma sätt kan sägas att även nervositet är bra i måttliga doser. Om man inte är nervös inför en uppgift löser man den sällan tillfredsställande. För några dagar sedan talade den danske professorn Mogens Hertz just över dessa problem i Malmö. Han hade exakt samma uppfattning som jag här har givit till känna. Att som i motionerna föreslagits skapa långvarig bortovaro från det invanda dagliga arbetet skulle för flertalet inte bli någon hälsobefrämjande faktor utan tvärtom vara destruerande för arbetsförhet och vitalitet samt ofta skapa ännu fler psykiska problem än vi har i dag. Motionärernas antydan att de ekonomiska resurserna till detta skulle kunna skapas genom höjd pensionsålder och i övrigt inom ramen av den allmänna försäkringen kan jag knappast heller ansluta mig till. Visst är det så att man på grund av nutida bättre livsföring och därigenom stegrad vitalitet på ålderns dag kan tänka sig att bättre utnyttja pensionärerna som arbetskraftsreserv. Men det bör då ske genom en mer rörlig pensionsålder och inte genom en allmänt höjd sådan. Människor åldras nu en gång så olika. Har vi ur nationalekonomisk synpunkt sedan råd till längre semesterledigheter, bör dessa hellre tas ut som längre årlig semester — som ju i stället stimulerar arbetsförmåga och vitalitet — än som lång semesterledighet med flera års intervall. Det kan jag emellertid hålla med om, att den som vill bör kunna få samla ihop sina semesterledigheter under flera år mer än som nu är möjligt. Det tycker jag är en praktiskt riktig sak. Som slutord skulle jag alltså vilja säga att hälsokonsekvenserna av en långtidssabbatsledighet för fritidsändamål av typ, som föreslagits i motionerna, synes mig så negativa att enbart de motiverar avslag, även på en utredning. Jag ingår inte på arbetskraftsproblemen och de samhällsekonomiska problemen. Dem har vi hört tidigare, och de talade i samma riktning. Det är därför som jag ansluter mig till yrkandet om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till herr Dahlberg skulle jag vilja hemställa att något bättre ta del av den motion som har föranlett utskottets uttalande. I motionen har vi nämligen pekat på, vilka stora problem det finns i detta sammanhang och hur nödvändigt det är att de verkligen utreds. Vi tar inte lättvindigt på frågan utan inser mycket väl svårigheterna ur samhällets synpunkt och för den enskilde individen, för en del företagare inte minst. Vi har begärt en utredning därför att vi inte tror att det är så lätt att genomföra detta på kort sikt. Jag läste upp ungefär vad remissinstanserna sade, så det behöver jag väl inte återkomma till. Arbetsmarknadsstyrelsen är den instans som bäst fattat meningen med motionen. Till min partikamrat herr Edström skulle jag vilja säga, att när han började med att tala om hälsosynpunkter hoppades jag att fortsättningen skulle leda till en positiv inställning till förslaget, eftersom vi har fört fram det inte minst ur hälsosynpunkt. Hans anförande mynnade dock ut i någonting helt annat. Han gick så långt tillbaka i skrifterna som till det judiska sabbatsåret. Motionärerna har inte drömt om att ett sådant skulle införas. Vi har inte intresserat oss alls för det judiska sabbatsåret, vilket jag ber att få föra till protokollet. Motionärernas intentioner har uppenbarligen missuppfattats. När det gäller herr Edströms invändningar försökte jag mota Olle i grind i mitt första anförande för att jag skulle slippa att förlänga diskussionen, Jag sade då, att det aldrig varit tal om att man under ett helt år skulle ligga och slöa och över huvud taget inte företa sig någonting. Jag räknade upp punkt för punkt vad motionärerna ansåg att denna ledighet under några månader skulle kunna användas till. Jag började med att tala om fortbildning, vuxenutbildning, studier, studieresor etc. Sedan vågade jag framhålla som min mening, att sabbatsåret kanske även skulle kunna berika familjelivet i någon mån. Men enligt min värderade utskottskollega tycks detta att vara tillsammans med sina barn mer än ett par timmar var kväll för föräldrarna vara så deprimerande, att det skulle inverka negativt på deras arbetskapacitet. Jag måste säga att det är en för mig alldeles ny synpunkt, och att flertalet av barnspykologerna skulle ansluta sig till det resonemanget förefaller mig högst osannolikt. Något av det värdefullaste i vår tid är enligt min uppfattning — för att använda ett gängse slagord — att den borttappade fadern i någon mån återvänt till hemmet. Kan vi i de fall, där vederbörande själv vill, ge honom och även henne möjlighet att mer än de korta stunder som den moderna tekniken, arbetstiden, hela samhällets uppbyggnad, kommunikationer etc. medger få någon tid över till ett rikare familjeliv, finner jag det vara mycket väsentligt. Därmed vill jag inte ha sagt, att de i månad efter månad skall ägna den lediga tiden åt just detta ändamål, ty det finns så mycket annat som vederbörande skulle kunna ägna sig åt. Att över huvud taget ägna sig åt en annan sysselsättning än det vanliga arbetet är mycket berikande för många människor. Det är väl ändå en fullständig missuppfattning att påstå att vårt förslag går ut på att människor skall få ett års ledighet för att slå dank. Jag ber att på det bestämdaste få protestera å motionärernas och reservanternas vägnar mot en sådan tolkning av förslaget.

Herr talman! Detta är ju en mycket stor fråga, i varje fall om man skall diskutera den med utgångspunkt från motionen. Jag utesluter att det kan bli fråga om en verkligt seriös debatt i frågan, som motionen nu är skriven. Jag skall gärna erkänna att det är en intressant fråga. Den har också många aspekter. Men jag vill redan nu anmäla, att jag delar utskottets uppfattning att det inte ens finns anledning att nu utreda frågan. Möjligen kan det bli aktuellt längre fram, i en ur rättfärdighetssynpunkt mognare social ordning på vår arbetsmarknad. Jag har nämligen en känsla av att motionärerna förbisett att det finns enormt mycket viktigare saker att göra på vår arbetsmarknad än att angripa denna fråga, som ändå kommer att tillhöra de mera lyxbetonade inslagen på svensk arbetsmarknad, vad man än må råka ha för värdering om skilda saker. Emellertid vill jag ge en liten blomma åt fru Hamrin-Thorell, fastän jag är så reserverad mot hennes förslag och inlägg i diskussionen. Det är för att hon klart sagt ifrån, att om detta skall ske, så bör det ske lagstiftningsvägen. Det kanske också kan uttryckas så, att en reform av detta slag skulle omfatta alla löntagare, och gärna även arbetsgivare och fria yrkesutövare, på den svenska arbetsmarknaden. Många remissinstanser har yttrat sig, däribland SACO, TCO och SR. De har en annan uppfattning än fru Hamrin Thorell på denna punkt. De tycker att det är en avtalsfråga. Och då vet vi hur det blir, ty för de stora grupperna i samhället är det omöjligt att komma fram avtalsvägen, inte ens om man hotar med och tar konflikter, och då marscherar de redan nu starkt gynnade grupperna i väg ifrån. Jag tror knappast att de skulle välja den vägen, om det gällde för dem, som så ofta varit fallet för LO, att när andra utvägar är stängda vända sig till statsmakterna för att få rimlig rättvisa. Jag vet inte riktigt vad den väsentligaste motiveringen är till kravet på sabbatsår. Läser man motionen, får man nog en känsla av att det i hög grad är fråga om avkoppling, att »fly verkligheten» in i något angenämare — alltså vila och avkoppling i verklig mening. Men när jag hörde på fru Hamrin-Thorell, fick jag en känsla av att det i grund och botten var fråga om en serie motiv för detta krav. Jag kan nu fatta mig kortare än eljest, eftersom jag tycker att min kollega här i kammaren professor Edström på ett utmärkt sätt svarat på en rad frågor framför allt på det medicinska planet. Såvitt jag kunde höra, kan jag helt ansluta mig till hans resonemang.

Stressen har många orsaker, och skall man komma åt den, gäller det framför allt att skapa rimliga dagliga arbetsvillkor för individen. Men det är ingalunda bara i arbetet vi skaffar oss stressen, utan det sker på många områden. I den mån arbetet är orsaken, kan det ofta bäst lösas med en nyorientering i arbetslivet, och för detta behöver vi inte ett sabbatsår. Tvärtom: vi behöver utbildning! Utbildning är, har det åtminstone sagts till mig, arbetskrävande — jag har nog inte så värst stor erfarenhet på detta område. Vi behöver däremot, om jag får uttrycka mig lite kort, en allmän samhällsmentalitet som = tillåter avspänning. För att vi skall lyckas med detta tror jag att det bl.a. främst behövs en väsentlig faktor, nämligen ett mognare sätt att värdera saker och ting, som innebär att ävlan och tävlan skulle ges mindre utrymme i vår tillvaro. Vad hjälper det om vi får tio sabbatsår, eller ett sabbatsår vart tionde år eller vart femte år om vi inte beaktar mänskliga livsvillkor dessemellan? Nej, vi löser inte stressproblemet den vägen. Jag är inte ens övertygad om att detta är ett hjälpmedel. Jag anser att herr Edström hade rätt när han pekade på hur viktigt det var också fysiskt och psykiskt med kontinuitet i arbetet — även om det bör vara måtta på också den. Vi vet ju att t.ex. semestern tycks vara enbart positiv för oss. Men vi kan ju inte, herr talman, ordna sabbatsår utan att ta det någonstans. Det är klart att vi har resurser för ändamålet, men då måste vi avstå från någonting annat. Om man som jag varje dag har att bekymra sig för stora grupper i detta land, som tillhör de sämst gynnade förmånsmässigt och som många gånger har stora svårigheter att klara sig i Välståndssverige på ett anständigt sätt med hänsyn till vårt folks allmänna situation, begriper man helt enkelt inte denna motion. Den vittnar nog ändå, fru Hamrin-Thorell, om att motionärerna har glömt bort att det finns mycket angelägnare frågor att gripa sig an med. Vi har ingen sjö att ösa ur, och vi måste prioritera på detta område, även om det finns grupper i samhället som har betett sig som om vi hade ett hav av resurser att ösa ur. Vi måste skaffa oss en uppfattning om angelägenhetsgrader, och reformera därefter. Herr talman! Jag skall ytterst kort ange huvudinriktningen på min prioritering om det gäller förkortning av arbetstider. Läget är följande . De som har de hårdaste, ofta mest stressande, mest slitsamma, de smutsigaste och farligaste arbetena här i landet har den längsta arbetstiden, den kortaste semestern och den högsta pensionsåldern.

En skogsarbetare, som har ett utomordentligt hårt och slitsamt arbete — var och varannan skogsarbetarrygg är överansträngd — har 67 år i pensionsålder, medan det sitter massor av folk i rena, fina jobb på kontor och får pension vid 60, 63 eller 65 års ålder.

Den gamle mannen i hårt kroppsarbete — han behöver inte vara skogsarbetare, han kan vara vad som helst — har mycket längre arbetstid än den som har den lättaste syssla på ett kontor.

Det är dessa saker som är orimliga i vårt samhälle och som skall rättas till. När de verkligt gynnade grupperna i samhället, nämligen de högre statstjänarna och liknande yrkesgrupper, inte ser någan annan möjlighet att marschera vidare på arbetstidens område, kräver man sabbatsår — det är därifrån det här uppslaget har kommit, åtminstone i den mån det är av svenskt ursprung. När man inte kan argumentera vare sig hos den nuvarande eller den förutvarande civilministern om kortare arbetstid, längre semester än upp till maximalt åtta veckor och ännu lägre pensionsålder, hittar man på detta med sabbatsår. Godhjärtat och socialt välvilligt folk springer på detta och tror att de är sociala när de i stället håller på att bygga för orimliga orättvisor. I stället borde man ha motioner i stil med mitt resonemang, som vi emellertid ofta blundar för därför att vi har för mycket folk i detta samhälle som styr och som tillhör de gynnade. Tänk om vi alla, som styr, skulle hamna hos de missgynnade! Då skulle det bli ett väsen i gamla Svea rike, det försäkrar jag. Nej, nu får de verkligt gynnade vänta. Nu måste vi hjälpa fram dem som är missgynnade. Därför var det riktigt av utskottet att till och med säga nej till en utredning, ett krav som vi annars har så lätt att acceptera. Sedan vi har skapat en sundare ordning på arbetsmarknaden kan vi börja att resonera om längre sammanhängande ledighet, om vi nu vill kalla det för sabbatsår eller något annat. Innan vi nått dithän skall vi låta detta vila. Jag vill framföra ett par korta repliker till fru Hamrin-Thorell. Hennes anförande var ett fritt debattinlägg — jag tror inte hon hade skrivit manuskript — och jag vill inte på något sätt utnyttja i överkant vad hon sagt. Jag reagerar för att fru Hamrin-Thorell skall få tillfälle att tala om vad hon egentligen menar. Hon sade, att de som inte själva vill ta den här ledigheten kan ju »unna andra att få den». Hur många finns det här i landet, utom möjligen riksdagsmän, en och annan förbundsordförande eller direktör som av vissa skäl inte vågar vara borta från sitt arbete, som inte tar ut ledighet från arbetet om han kan få sådan med full lön? Följaktligen är detta bara en fråga om betalning. Om man får betalt flyr hela svenska folket från arbetet under ett sabbatsår. Herr Edström nämnde att 80—90 procent flyr till andra arbeten och tjänster och ändå tar ut lönen. Men man flyr! Fru Hamrin-Thorell kan inte mena, att det skulle vara något konstruktivt inslag att skapa en lag som ger oss denna rätt utan att samtidigt säga att vederbörande skall ha rätt till full lön — eller kanske 90 procent av lönen — under den lediga tiden. Har man gjort klart detta, då uppstår inte fru Hamrin-Thorells fråga över huvud taget. Folk kommer då att utnyttja möjligheten till ledighet i så hög grad att hennes filosofi blir helt meningslös. Sedan skall jag inte mycket utförligt ge mig in på barnskötselns gebit, men jag hyser mycket stor sympati för kvinnor och män som ivrar för kvinnosaken, d.v.s. för rättfärdighet och likställdhet överallt i samhället. Men när fru Hamrin-Thorell menar att den kvinna som har barn och dessutom arbetar skulle få ledigt för att vara hemma tillsammans med barnen, föreställer jag mig att det skulle bli en dålig semester. I ett sådant fall tycks det vara så, att kvinnan inte skulle ha något arbete alls. Det skall inte inrättas sabbatsår för att hon skall få vara hemma hos barnen. Det vore väl ändå att vända upp och ned på hela denna fråga. Fru Hamrin-Thorell sade vidare att det skulle vara mycket berikande att få koppla av ett år — eller hur lång tid det nu kunde bli. Här är min uppfattning något annorlunda. Många gånger har jag personligen känt behov av sådan ledighet. Tänk att få lämna allt och få göra precis det man alltid längtat efter och till slut bestämt sig för att göra när man får pension! Visst skulle jag många gånger ha velat skaffa mig mer vetande och bildning, det försäkrar jag, genom att bli befriad från dagliga arbeten och bekymmer. Men det är en annan sak! Inte skall det möjliggöras genom sabbatsår. Det får väl ske på annat sätt. Och som någon har påpekat: det sker redan i betydande utsträckning.

Man kan göra det på fritiden. Erfarenheten säger mig, att man sällan hittar angenämare sysselsättning än att använda fritiden på det sättet. Så social jag än är måste jag emellertid ändå säga, att människor skall väl inte matas som barn i alla tider med allting! Det skall väl finnas något utrymme för det berömda »privata initiativet» också! Min erfarenhet från arbetarrörelsen är att vi har en omfattande verksamhet, både i yrkesutbildande och allmänbildande syfte. Följaktligen vill jag hävda att här inte föreligger något speciellt trängande behov. Det blir en helt annan sak när någon rationaliseras ut eller av hälsoskäl måste byta yrke. Han måste då snabbt orienteras till andra uppgifter i näringslivet. Han måste då kasta sig in i en ordentlig punktutbildning, den tar en månad eller ett år. Då skall samhället se till att klara detta; vi kan inte vänta oss att den enskilde skall klara det. Ser vi saken på det sättet, tror jag att vi har fått frågan in på rätt köl.

Herr talman! Fru Hamrin-Thorell beskyllde mig för att inte ha tagit del av motionen. Om jag skall nagelfara papperen ber jag att få påpeka, att reservanterna faktiskt har gått ifrån sin egen motion. Ser man på första sidan i denna står där, att man skall vidtaga utredning rörande möjligheterna att inom ramen för den allmänna försäkringen eller annorledes åstadkomma denna sammanhängande ledighet. Tit tar man i reservationen står där, att det skall vara en förutsättningslös utredning. Då nämner man inte den allmänna försäkringen. De har redan gjort en reträtt här, så jag befinner mig i gott sällskap i det fallet. Jag vill alltså fästa kammarens uppmärksamhet på att reservanterna faktiskt har gått ifrån en hel del av sina yrkanden i sin egen motion, och jag skall med det konstaterandet inte ta upp tiden längre. Jag ber att få vidhålla mitt yrkande om bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Herr Yngve Persson höll, tyckte jag, ett lika intressant som sympatiskt framfört anförande här. Det fanns en hel del i det han sade som man har anledning att instämma i, dock inte i allt, är jag ledsen att säga. När han sade att frågan om längre ledighet är en fråga inte bara för tjänstemän utan för alla löntagare, alltså även för arbetarna, skall jag be att få instämma på det allra livligaste. Det har visat sig på de håll ute i världen, där man har försökt sig på någon längre ledighet än semester någon gång under livstiden — vi kan kalla det för sabbatsar eller sabbatsledighet — att man har börjat tillämpa detta också för andra än för tjänstemännen. Jag minns att när jag var i USA för ett antal år sedan höll man på att få in bilindustriens arbetare i ett avtal som gav dem denna möjlighet. Jag såg i TCO-tidningen i fjol en artikel av herr Lennart Geijer — som jag inom parentes ber att få gratulera; även denna regering gör en och annan god utnämning — där han skrev att stålarbetarna just hade fått längre semester vartannat år. I Australien gäller samma för metallarbetare och typografer. Så nog har detta uppmärksammats. Jag håller helt med herr Persson om att detta icke enbart är en fråga för tjänstemännen. Det intressanta är att när statens avtalsverk för en tid sedan träffade ett avtal med statstjänarkartellen, med TCO, SR och SACO och då diskuterade problematiken omkring arbetstiden, inbegripet denna fråga, så rörde detta tyvärr bara statstjänstemän. Jag håller helt med herr Persson om att detta är ett fel. Bakgrunden till vår framstöt är att vi tror att detta är en sak som angår många fler än tjänstemän i allmänhet och statstjänstemän i synnerhet. Den angår en stor del av det svenska folket. Jag vill därefter säga ett par ord om arbetskraftsproblemet. Det är stort och besvärande, det vet vi. Det är alldeles uppenbart att vad vi framfört i motionen är någonting som endast kan få sin lösning på lång sikt. Till min förvåning ser jag en viss argumentation från kommunförbunden. Där påtalar man bristen på kvinnlig arbetskraft och säger att detta är orsaken till att man inte från deras sida kan tänka sig att biträda förslaget om en utredning. När jag läste detta kom jag ihåg att en kvinnlig fackklubb för bara några dagar sedan förklarade, att en längre och sammanhållen ledighet för deras del skulle vara en utomordentlig stimulans i arbetet. Att de sedan förlorar i andra förmåner är ju självklart. Det kan ju tänkas, herr talman, att just en av möjligheterna att få kvinnlig arbetskraft — något som tydligen kommunförbunden tänker sig, de har väl ett visst könsrollstänkande — vore att ge den stimulans det innebär att veta, att man inte är bunden utan har möjligheter att avbryta den rytm som man har kommit in i. Framför allt är ju detta en fråga som gäller kvinnor, som har uppfostrat barn och som har haft ett yrkesarbete tidigare. Man vädjar att de skall gå ut i yrkesarbete igen. Det vi nu talar om skulle säkerligen kunna vara en stimulans. Jag instämmer med herr Yngve Persson när han säger, att en förkortning av veckoarbetstiden för många grupper i landet är en nödvändig sak. Det råder ingen tvekan om det; det finns människor som har speciellt krävande arbete och som behöver kortare arbetstid. Jag vill även erinra om att folkpartiet har observerat detta problem. Vi har år efter år krävt, att just möjligheten att gå i pension tidigare än vad det nuvarande stela systemet tillåter för dessa grupper är en sak som är nödvändig att genomföra. Jag har helt samma uppfattning som herr Persson på den punkten. Nu gäller det dock en något annan sak än vad jag här har diskuterat med herr Persson om. Såsom arbetsmarknadsstyrelsen har sagt ger den högt uppdrivna arbetstakten och de snabbt förändrade kraven på arbetskraften behov av vidareutbildning, omskolning etc. En större rörlighet är önskvärd ur arbetsmarknadssynpunkt, ur effektivitetssynpunkt och ur samhällssynpunkt. Herr Edström höll ett intressant anförande. Man hade nästan en känsla av att hade han hållit på en längre stund, hade han väl egentligen varit emot all semester också. I varje fall måste herr Edström tycka förfärligt illa om det avtal som man har träffat med olika organ att diskutera längre tider och ledighet. Jag betvivlar inte att herr Edström såsom reumatikerläkare har den erfarenhet, som han här har givit uttryck för ifrån talarstolen. Om den däremot kan betecknas som generell är en sak som jag inte vill ifrågasätta, men som man kan sätta frågetecken för. De hälsosynpunkter som det här är fråga om är delvis av två skilda slag. För det första skall man inte ha för lång arbetsvecka, annars finns det risk för nedsatt arbetsförmåga, minskad effektivitet och otrivsel. För det andra händer det ofta när folk har varit med 1 arbetslivet under längre tid, att de i 45—50-årsåldern har en känsla av att de är fastlåsta. De vill ha en möjlighet att tänka om och att skapa sig nya förutsättningar. Det är just denna frånvaro av valfrihet, som hos en hel del människor skapar betydande känsla av otrivsel och olust på arbetsplatsen. Detta är ett faktum, vilket alla som sysslar med arbetsmarknadsfrågor kan intyga. Det är möjligt att en längre och sammanhållen ledighet kanske skulle kunna vara ett bidrag vid lösandet av en del av dessa problem, men att de skulle vara en kardinallösning, som löser alla frågor på denna punkt, är alldeles orimligt att påstå. Ingen har heller föreställt sig det — jag håller helt med herr Persson på denna punkt. Över huvud taget löser man inte alla mänskliga problem i arbetsoch hemliv genom att så att säga lagstifta, om nu någon tänker sig att vi hade ämnat föreslå något sådant på denna punkt. Det är ju helt andra inre kvalifikationer som avgör hur mycket man skall arbeta. Men att arbetstidens totala längd spelar en betydande roll har hävdats inte minst från LO. Vad vi vill är inte att ingripa i avtalsfriheten för arbetsmarknadens parter. Det kan man ju inte heller läsa in någonstans. Vi tror att denna reform är något mycket väsentligt på lång sikt. Den är genomförd i utlandet. Den kommer fram så småningom, men den har nu mest aktualiserats bara för tjänstemännen. Vi anser emellertid att frågan rör alla grupper. Finns det inte anledning för staten att bedöma, huruvida man på något sätt kan underlätta en lösning på lång sikt? Det är kärnpunkten i det problem som vi har rest. Utskottsmajoriteten säger nej. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag lyssnade med stort intresse på det senaste inlägget och noterade speciellt herr Dahléns uppfattning, att man skulle kunna arbeta med en relativt hög pensionsålder men med en mindre stel ordning. Jag vill bara säga i förbifarten att jag tycker att det är en intressant synpunkt, som jag är bärare av sedan länge, när det gäller frågan om hur vi bör ha det på den punkten i framtiden. Vad beträffar arbetsmarknadsstyrelsen, som herr Dahlén tycks ha stort förtroende för, vill jag intyga att det har jag också. Jag är imponerad av dess allmänna arbete, Men i det här stycket tror jag att man inte ansett det mödan värt att tänka igenom frågan grundligt. För att lösa den fråga arbetsmarknadsstyrelsen pekar på behövs det, som jag förut framhållit, sannerligen inte något system med sabbatsår. Vidare tycker jag det är bra att det finns sådana här aktiviteter. Det är viktigt att alla idéer prövas — och prövas grundligt, för all del. Det här är dock inget nytt för arbetsmarknadens parter. De har funderat åtskilligt, men det har varit uteslutet, t.ex. för LO sidan, att aktualisera det, ty det skulle ha inneburit att vi i årtionden hade fördröjt möjligheten att göra utjämningar som vi betraktat som alldeles nödvändiga. Jag vill framhålla att det här inte bara är en fråga om rättfärdighet, även om det sannerligen inte är »bara», i varje fall inte när vi själva drabbas av orättfärdigheten. Det är en fråga om fred på arbetsmarknaden, Det är fråga om att åstadkomma en löneoch förmånspolitik, som inte slår ihjäl den fulla sysselsättningen och bidrar till inflationen, vilket den nuvarande lönepolitiken gör, enligt min uppfattning. Det är också en fråga om att behålla arbetsmarknadens frihet.

Resultatet blir att andra följer efter, och så upptäcker vi att det går åt pepparn med samhällsekonomien, att arbetsmarknadsorganisationernas reella infly tande bryts ner bit för bit och att allt det vackra vi säger om svensk arbetsmarknad holkas ur till ett ganska litet reellt positivt inflytande. Den dagen kommer riksdagen att bestämma sig för att ta hand om spelet. Just att köra fram med för vissa grupper generella saker på arbetstidens område, vilket innebär att gynnade grupper får ta för sig på nytt, är att arbeta för en sådan ogynnsam utveckling. Det här är en mycket stor fråga, herr talman, och jag utnyttjar tillfället att notera att det inte bara är en fråga om sabbatsår. Det är en mycket, mycket större fråga. Det intressanta är att man inser det inom Arbetsgivareföreningen och att man börjar inse det i tjänstemannavärlden, efter vad jag kan förstå. Min förhoppning är att det skall kunna tas ett vettigt grepp om det här i framtiden. Men då skall man göra som utskottet har föreslagit, nämligen avslå motionen.

Herr talman! I föreliggande motioner, I: 334 och II: 406, yrkas på en ny jaktutredning. Jag skall inte närmare kommentera motionerna, därför att jag vet att en av motionärerna i denna kammare kommer att sköta om den saken. Jag skulle bara vilja säga ett par ord, herr talman, om min reservation. Utskottet har ju, utan vidare kan man säga, yrkat avslag på motionerna, Utskottet har visserligen framhållit hur frågan har behandlats tidigare och upprepar vissa synpunkter från Svenska jägareförbundet o. s. v. Jag anser att utskottet borde ha tillstyrkt motionerna med hänsyn till att tiden bör vara inne för en utredning om jaktvården och alla de frågor som ryms inom denna. Jag föreställer mig att kammarens ärade ledamöter noggrant läst motionerna, utskottets utlåtande och reservationen. Jag skall därför nöja mig med att återge slutklämmen i reservationen.

En utredning kan ju inte vara skadlig i detta avseende, Tvärtom borde en sådan medverka till att ge större klarhet i en fråga som upptar många människors funderingar. Det är nämligen så — om någon till äventyrs inte skulle tro det — att många människor i vårt land frågar sig om inte tiden är inne för en ny utredning. De undrar, och med all rätt, varför riksförbundet har ställts utanför t.ex. när det gäller medelsfördelningen. Det är därför enligt min mening angeläget med en ny jaktutredning efter de principer som klargjorts i motionerna. Herr talman! Jag ber att med detta korta inlägg få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I de bägge föreliggande motionerna, som till viss del har refererats här av den föregående talaren, har vi yrkat på en förnyad utredning när det gäller jaktvården, men märk väl att utredningskravet anknytes närmast bara till en ny jaktorganisation. Jordbruksutskottet har i sitt utlåtande hänvisat till vad utskottet sade i våras när det gällde ett annat motionspar, där det hemställdes att medel skulle tilldelas Jägarnas riksförbund. I deita avseende hänvisar man till uttalandet. Där talas det om att riksdagen så sent som 1951 beslutat om denna jaktorganisation. Men det är just detta vi motionärer vänder oss emot! Vi tycker att det är anmärkningsvärt att jordbruksutskottet inte funnit det värt att lägga ned litet mera arbete på ärendet och tränga in i problematiken. Det är ju ändå så, att det gått ett antal år sedan 1951 och att samhället förändrats i ganska stor utsträckning och därmed också de olika aktiviteter som vi har inom samhället. Så är det också på fritidens och jaktens områden, där nya organisationer växt upp, vilka med all rätt vill komma till tals och få sina synpunkter framförda. Det finns inte möjlighet härtill med den jaktorganisation som finns, ty riksdagen har sagt att Svenska jägareförbundet skall svara för den delen, visserligen med inseende från naturskyddsnämnden. Men vi skall ha klart för oss, att naturskyddsnämnden i detta avseende endast är tillsynsmyndighet. Det är en väsentlig skillnad på tillsyn och en organisation som har att verkställa och leda utvecklingen på detta område. Vi tycker att det är en förlegad organisation som borde bli föremål för utredning, vilken enligt vad vi hoppas skulle komma till ett annat resultat. När det gäller fiskets område har man fiskerikonsulenter som är avlönade av staten och som har en helt annan dignitet i detta avseende och helt andra möjligheter att leda och påverka utvecklingen. Jaktvårdskonsulenterna är anställda och avlönade av Svenska jägareförbundet. Vi tycker inte att det är riktig ordning. Jag skulle vilja nämna hur det är på ett annat avsnitt inom vårt samhällsliv. Ta den frivilliga bildningsverksamheten. Det är otänkbart att riksdagen skulle tänka sig att t.ex. ABF eller TBV skulle ha monopol på den frivilliga utbildningen. Man har ansett att det inte går att göra så, utan dessa organisationer tilldelas medel i förhållande till den verksamhet som de har inom sina speciella områden. Vi tycker att det vore skäligt och i demokratisk ordning om man här komme till samma uppfattning genom en utredning beträffande jaktvården. Det är givet att man kan säga att Svenska jägareförbundet representerar ungefär 75 000 direktanslutna medlemmar, medan Jägarnas riksförbund endast har mellan 9000 och 11 000. Men mellan 9 000 och 11 000 medlemmar innebär ändå mellan 12 och 13 procent av det stora förbundet. Det är en opposition som man måste ta hänsyn till. Det är människor som kanske har en annan uppfattning när det gäller jaktvården än Svenska jägareförbundet. Vi tror att enda möjligheten att få ett samgående, en vettig ordning när det gäller jaktvården och rådande splittring bilagd är att man tilldelar dessa organisationer likartade uppgifter. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till motionerna och till den reservation som är avgiven i anslutning till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det är ju alldeles riktigt som herr Lokander nyss sade, att motionärerna begär en ny jaktutredning för att denna skall kunna komma fram med förslag om en ny organisation. Motionärerna föreslår också att jaktvårdsfondens medel skulle ställas till statens naturvårdsnämnds förfogande och att Jägarnas riksförbund skulle erhålla bidrag ur denna fond för jaktvårdsoch upplysningsändamål. Men man bör väl i detta sammanhang erinra om — vilket herr Helge Karlsson för övrigt gjorde — att 1951 års riksdag beslöt att ledningen av viltoch jaktvårdsarbetet skulle handhas av Svenska jägareförbundet med tillsyn av ett statligt organ, som från och med den 1/7 1966 är statens naturvårdsnämnd. Vid 1954 års riksdag väcktes en motion i andra kammaren om inrättande av ett jaktråd som skulle handha ledningen av jaktoch viltvården i hela landet. Den motionen överlämnades senare till 1949 års jaktutredning som i sitt slutbetänkande, vilket även har remissbehandlats, tar upp jaktvårdens or ganisation. Sannolikt kommer en proposition i ärendet att avlämnas till 1967 års riksdag. Frågan om jaktvårdens organisation är alltså redan föremål för utredning, och utskottet yrkar därför avslag på motionerna. Vad beträffar anslag ur jaktfonden till Jägarnas riksförbund var denna fråga uppe motionsvägen till behandling i riksdagen så sent som i våras, varvid riksdagen följde utskottets avslagslinje. Herr talman, jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets förslag.